Fru talman! Åke Selberg berörde i sitt inlägg en del reservationer från vpk, som han yrkade avslag på, och jag skulle vilja bemöta det. Det gäller t.ex. den alternativa odlingen. Åke Selbergs argument är att regeringen nyligen har infört ett omläggningsstöd för alternativ odling, och därför yrkar han avslag på reservationerna i detta avseende. Men det är just detta kortsiktiga omläggningsstöd som medför ett ökat behov av rådgivning och information, av att lantbruksnämnderna får anställa rådgivare i alternativ odling runt om i landet. Just därför att man gör detta så kortsiktigt och därmed skapar ett omedelbart stort behov av stöd och information när det gäller alternativ odling blir det desto viktigare att bifalla de krav som ställs i reservationerna. När det gäller djurskydd tycker jag att Åke Selberg själv hade det bästa argumentet för att man skall bifalla t.ex. vpk:s reservation. Regeringen anslår ju 800 000 kr. till detta ändamål, sade han. Det är helt uppenbart och kräver ingen som helst argumentering att 800 000 kr. är fullkomligt otillräckligt. Det är nästan en oförskämdhet att föreslå ett sådant belopp. Beträffande GATT-förhandlingarna berörde Åke Selberg också det som jag tog upp i mitt inlägg, nämligen jordbrukets regionalpolitiska betydelse, och jag tyckte att han uttryckte samma farhågor. Däremot var inlägget inte på något vis klargörande när det gäller att få vetskap om på vilket sätt regeringspartiet nu tänker se till, att jordbrukets regionalpolitiska aspekter beaktas i den ökade internationella liberaliseringen. Vi väntar just på att få klargöranden. Farhågorna delar vi alla, men det är upp till er som driver den här politiken att tala om, hur vi skall undvika de negativa konsekvenserna.
Fru talman! Jag önskar bara kommentera Åke Selbergs försvar för regeringens åtgärd att ensidigt bestämma över användningen av statens medel för överskottsarealer. Vi har, som jag påpekade, inte några invändningar mot att man låter en del av medlen gå till alternativodling. Möjligtvis kan man fråga sig vad odling av fånggrödor kan ha för betydelse för att komma till rätta med överskottsarealen. Det vi vänder oss emot är att man inte har fört några överläggningar med näringen denna gång. Visserligen har man från departementet hävdat att man har överlagt, men när vi frågar näringens företrädare säger de att de har fått information men inte haft någon möjlighet att påverka regeringens beslut. Det är ett avsteg från tidigare praxis. När det gäller både att ta beslut om träda och Omställning 90 har det förts reala förhandlingar mellan staten och näringen. Vi hoppas också att vi får en annan uppläggning när det gäller andelen för 1989 års skörd. I 1985 års beslut finns det uttalat att det i första hand ankommer på jordbruket att aktivt arbeta för anpassningsåtgärder på vegetabilieområdet som leder till att samhällets delansvar för finansieringen upphör. Skall näringen ha det ansvaret, måste den kunna vara med och påverka vad medlen används till.
Fru talman! När man sätter sig vid förhandlingsbordet, Åke Selberg, har man förhoppningsvis en åsikt. Det är det jag och några till för fram att Sverige bör ha. GATT-reglerna är ju i sig väldigt diffusa, och Sverige måste ha en linje när det gäller att tolka dem. Det är därför vi i European Greens arbetar internationellt och försöker påverka våra länder för en viss syn på GATT reglerna och en viss syn på handeln — hur vi ser på kvalitetsbegreppet och miljöfrågorna t.ex. Det kan väl ändå inte vara meningen att Sverige ständigt i internationella förhandlingar skall bete sig som något slags släppråm. När det gäller bidraget till gödselvårdsanläggningar kritiserade Åke Selberg den reservation som vi har tillsammans med centern. Visst kan man diskutera om man skall ge stöd till en näring på det här viset. Man kan ju säga att det bara är att ställa kraven, och sedan får näringen klara sig bäst den kan. Men man har i många år bedrivit en jordbrukspolitik i en viss rikting, och när man nu lägger om den kan jordbruket få väldigt svårt att klara omställningskostnaderna, och därför bör man hjälpa till. Så enkelt är det vi ser på detta. Tjernobylolyckan kommer Eva Goés att ta upp, så den skall jag inte säga någonting om. När det gäller pengarna i spannmålsregleringen tycker vi i miljöpartiet att regeringen borde ha samrått med näringen i förväg. Samtidigt har jag svårt att förstå kravet i reservationen. Vad skulle det vara för mening med att samråda nu, när regeringen redan har fattat beslut? Man kan inte gärna ändra sig, eftersom det faktiskt är människor som nu har räknat med att få de bidrag som är utlovade, t.ex. till alternativodling och odling av fånggrödor.
Fru talman! Jag börjar där Åsa Domeij slutade. Att Sverige skall ha en åsikt i förhandlingarna är ganska självklart, och att vi skall driva svenska frågor i dem och ta till vara jordbrukens intressen så långt det över huvud taget är möjligt är också en självklarhet. Stödet till gödselvårdsanläggningar utgår i dag med 20 26 upp till 25 000 kr. Ni vill ha en ändring med 5 000 kr. uppåt. Det är fråga om en utvidgning av de här anläggningarna, och anslaget har tagits i bruk så sent som den 1 juli 1988. Vi känner inte att det i dag finns ett behov av att ändra det. När det gäller de 800 000 kronorna för information om djurskyddslagen, Annika Åhnberg, skall man också ha klart för sig att lantbruksnämnderna inte heller är utan resurser sedan tidigare. Det här blir alltså ett tillskott, och vi får se hur långt man kommer med det. Man måste kanske gå vidare. Karl Erik Olsson tog upp Norrlandsstödet och hur man skall förhandla när det gäller GATT-sidan. Det är just det jobbet som man har börjat, och att föregripa diskussionerna är ganska svårt, för att inte säga helt omöjligt. Så sent som i fjol vår skrev vi att beslutet om 1984 års produktion ligger fast från utskottets sida, och det är också regeringens inriktning. Ansvaret när det gäller överskottet tog både Sven Eric Lorentzon och Karl Erik Olsson upp. Vi var i livsmedelskommittén överens om att man skulle ha en fördelning 40-60, dvs. 40 96 på samhället och 60 22 på näringen. Men den överenskommelsen gick man ganska snabbt ifrån. I utskottet övergavs den av de aktörer som hade åstadkommit uppgörelsen, och de yrkade på en annan uppgörelse. Detta är i och för sig historia i dag, men det var då som de här olika diskussionerna började. Jag återkommer i en senare replik.
Fru talman! Jag tycker inte att vi skall föregripa några diskussioner när det gäller förhandlingarna om vad GATT-reglerna kan innebära, men det som Selberg gav uttryck för i en kommentar till Annika Åhnberg eller Åsa Domeij, nämligen att Sverige skall ha en uppfattning, är bra. Jag uppfattade vidare att Selberg sade att 1985 års beslut om att man skall upprätthålla 1984 års nivå ligger fast. Utgår man från den uppfattningen måste innebörden av detta beslut vara densamma som innebörden av gällande lagstiftning. I de åtgärder som skall vidtas inom ramen för gällande lagstiftning måste också ingå att man kan plussa på för att klara denna målsättning.
Fru talman! Vad gäller djurskyddet går de befintliga resurserna redan i dag åt för täckande av de föreliggande behoven. Genom föreskrifterna i den nya djurskyddslagen skapas en ökning av behoven. Det gäller nya tjänster inom veterinäroch husdjursavdelningen, intern fortbildning, rådgivning och kurser för jordbrukare. Det gäller också anordnande av utbildning för personal vid kommunernas miljöoch hälsoskyddsförvaltningar, som i hög grad är berörda av detta. De 800 000 kr. lär inte vara tillräckliga, långt därifrån. När det gäller GATT-förhandlingarna säger Åke Selberg att det är självklart att de svenska representanterna i dessa förhandlingar skall företräda de svenska jordbrukarnas intressen. Jag tycker dock att detta verkar långt ifrån självklart. Det som man får höra från dessa förhandlingar går hela tiden ut på att det nu rör sig om en liberalisering av den internationella jordbrukshandeln som leder till att även vi skall öppna våra gränser för en import. Men om också Selberg tycker att det är självklart att det svenska jordbruket skall värnas i dessa förhandlingar och att vi skall ha ett jordbruk av nuvarande omfattning, är det bra. Jag utgår ifrån att han därvid representerar en betydande del av det socialdemokratiska partiet. Det gör mig åtminstone litet tryggare i förhoppningen att det är många som anser att det här är viktiga aspekter i GATT-förhandlingarna. Men tyvärr har detta hittills inte alls framgått av det svenska agerandet.
Fru talman! Jag förstår, Selberg, att det inte är lätt att replikera så många talare samtidigt och att det var därför som kommentaren till mitt inlägg blev mycket kort. Åke Selberg berörde naturvård och regionalpolitik. Jag skulle vara tacksam för att få ett besked om hur man skall kompensera dessa verksamheter i fortsättningen. Åke Selberg hann inte heller kommentera frågan om jordbrukets effektivitet. Det brukar sägas att jordbruksutskottet kanske är det utskott här i riksdagen som sitter inne med den största sakkunskapen om näringen som sådan, och jag tror att det är så. Vårt utskott anses vara ett faktautskott. Om herr Selberg vill studera forskningsrapporter och försöksresultat litet närmare och läsa dem litet bättre än han läser partiprogrammet och olika pamfletter som ges ut av det socialdemokratiska partiet, skulle kanske också han tala med litet större sakkunskap och ansluta sig till det effektiva jordbrukets principer.
Fru talman! Det var intressant att Selberg sade att Sverige skall ha en åsikt i GATT-förhandlingarna. Jag skulle vilja veta i stora drag vilken åsikt Åke Selberg tycker att Sverige skall ha. Detta har vi haft en debatt om tidigare. Skall man t.ex. kunna ställa samma krav som vad gäller svenska varor, på de varor som importeras och även på metoderna för produktionen av dessa? Hänsyn till dessa frågor bör tas vid fastställandet av kvalitetsbegreppet. I GATT-reglerna behandlas både miljöoch hälsofrågor. Hur skall vi tolka GATT:-reglerna — enligt socialdemokraternas eller enligt Åke Selbergs speciella uppfattning? Till Lorentzon vill jag säga att också jag verkligen håller med om att det effektiva jordbruket är det absolut bästa för miljön. Miljöpartiets definition av begreppet effektivt jordbruk går ut på detta. Men när man jämför moderaternas jordbrukspolitik och miljöpartiets jordbrukspolitik visar det sig att vi definierar begreppet effektivitet mycket olika.

Fru talman! Jag har liksom Åsa Domeij en förkylning, dock icke importerad. Man kan ju drabbas av skadliga inflytelser både i Sverige och utomlands, som t.ex. i Frankrike. Vår avsikt är dock i varje fall inte att genom jordbrukspolitiken bidra till en ökad import av giftiga ämnen. Fru talman! Jag vill först ta upp innebörden av GATT-frysningen, som många har kommenterat här och som är mycket viktig för utvecklingen både av vårt lands jordbruk och av andra länders jordbruk. Det synes nu som om både USA och EG lägger ned vapnen i den mycket inflammerade handelskonflikt som har dominerat de internationella förhandlingarna över huvud taget under de senaste åren. Jag tror att det är viktigt att ha alternativet klart för sig, dvs. vad som hade skett om man inte hade lyckats med en frysning förra veckan i Genéve, efter det att man inom GATT hade misslyckats i det s.k. mittmötet i Montreal i december. Jag tror att risken då hade varit mycket stor att man i GA TT-förhandlingarna hade givit upp i de aktuella avseendena och att USA och EG hade gått till regelrätt handelskrig mot varandra. Det hade inte bara drabbat det allmänna handelsklimatet utan hade också varit mycket negativt för Sveriges bönder. Det hade lett till en än värre exportdumpningskonkurrens med än större förluster av inkomster för svenska bönder, genom de överskottsfinansieringar som då hade måst göras och som blivit mer belastande än i dag. Nu kan vi i stället ha en hygglig förhoppning om att denna frysning, som innebär att jordbruksstödet, mätt som producentpriser eller exportsubventioner osv., inte får öka, kommer att lätta på trycket på den internationella jordbruksmarknaden, som då börjar närma sig en balans. Det är naturligtvis i så fall bra redan i det korta perspektivet för det svenska jordbrukets lönsamhet. Sverige har en bra beredskap för att möta denna situation i förhållande till en del andra länder. Vi har redan mycket tidigt utgått från att en frysning kunde bli verklighet. Jag tog upp det här i riksdagen i olika sammanhang i höstas. I direktiv till prisförhandlingarna i januari anmälde vi att man fick arbeta med två alternativ, dels ett ”vanligt” förhandlingsalternativ, dels ett annat alternativ om frysningen skulle bli verklighet. Andra länder har däremot hållit detta ifrån sig och är nu kanske litet nymornade. Vi har redan påbörjat diskussioner i frågan med LRF. I morgon kommer den parlamentariska arbetsgruppen att hålla ett möte där man skall diskutera utlägget av prisöverenskommelsen, som jordbruksnämnden föreslog till regeringen. De svenska bönderna skall givetvis, som har sagts här tidigare, få — Prot. 1988/89:95 en kompensation, men den bör läggas ut på ett annat sätt än som 12 april 1989 producentprishöjningar. Vidare arbetar vi i regeringen med en proposition som vi beräknar att kunna lägga fram för riksdagen vid den tidpunkt som är föreskriven, nämligen senast den 25 april. Efter utskottets genomgång får sedan de konkreta förslagen diskuteras vid nästa debatt här i kammaren. Det finns ytterligare några saker i fråga om frysningen som jag skulle vilja ta upp. Karl Erik Olsson sade att man inte bör övertyda besluten. Nej, det bör man aldrig göra. Jag vet ändå inte riktigt vad han avsåg. Han sade att här inte har gjorts några definitiva åtaganden, men det exempel han gav hade ju ingenting med frysningen att göra, såvitt jag förstod. Han citerade en EG-företrädare, som hade talat om att USA ju har lämnat ståndpunkten om ett totalt borttagande av exportsubventioner. Det är alldeles riktigt att USA har släppt den, som vi anser, helt orealistiska linje som man från början gått på, dvs. att allt jordbruksstöd skulle bort genom de långsiktiga förhandlingarna. Målet med de långsiktiga förhandlingarna är alltså icke att allt jordbruksstöd eller allt gränsskydd skall bort. Det har också klart sagts i det beslut som fattades i GATT. Det handlar om inriktningen av de långsiktiga förhandlingarna, och det har inte bäring på frysningen, som är ett direkt åtagande. Alla länder skall upp till ”rakning” i GATT redan i höst. Där skall vi redovisa hur vi har hanterat frysningen och vilka åtgärder vi har vidtagit för att uppfylla de åtaganden gentemot GATT som alla länder har. Det är inte någonting som man kan försöka klara sig ifrån genom att dribbla med olika åtgärder, utan det skall göras en redovisning inför GATT. Det är den ena synpunkten. Den andra synpunkten gäller något som inte har sagts i denna debatt — det är alltså inte någon polemik mot talare här — men som ibland har sagts i vårt land och i andra länder efter frysningsbeslutet. Vi skall komma ihåg att den internationella omställningen av jordbruket börjar nu. Ett land som försöker skjuta upp åtgärder så mycket som möjligt, som försöker tolka frysningen m.m. så att man så sent som möjligt skall sätta i gång med att gå in i denna omställning, gör jordbruket en björntjänst. Det är med denna omställning som med omställningar i de flesta sammanhang: den som kommer sent in i en omställning får svårast att genomföra den. Den som går tidigt in, är väl förberedd och med öppna ögon ser verkligheten, har de bästa förutsättningarna att gå in i omställningen. Jag hoppas att diskussionen här i dag ger förutsättningar för att vi också i Sverige skall kunna gå in i omställningen på ett sådant sätt att vi ser till verkligheten och därmed kan hjälpa Sveriges bönder ordentligt. Jag tror inte att avregleringen sammantaget — det har inte heller sagts här, så det är inte nödvändigtvis någon polemik mot dem som har uppträtt i dag — bara skall ses som ett hot, vilket ibland är fallet i diskussionen. En avreglering kan säkert också underlätta mycket av de problem som unga bönder i dag har, t.ex. när det gäller nyrekrytering. Den kan minska kapitaliseringen genom bättre marknadskänning, bättre kontakt mellan producenter och konsumenter, och den kan ge bönder bättre möjligheter att uppträda som de 33 företagare de vill vara, i stället för att ha dubbla roller. Det talas ibland om de dubbla budskapens politik, om man vill anklaga regeringen, men det handlar också om bondens osäkerhet, genom att han är så beroende av statliga regleringar och samtidigt är företagare. När det gäller de konkreta frågor som har tagits upp av flera talare, bl.a. Annika Åhnberg, menar jag att det är alldeles klart att möjligheterna att bedriva regionalpolitik inom jordbrukets ram inte minskas genom GATT överenskommelsen. Sverige har tillhört de länder som har varit pådrivande just i fråga om att peka på regionalpolitikens betydelse, och det har inte varit svårt att göra det. Åsa Domeij pekade i sitt inlägg just på detta, att prisstödets utformning försvårar för både miljömålet och det regionalpolitiska målet. Det är också andra länder som har den typen av prisstöd, och där går det mesta av stödet till de största gårdarna i de stora producentområdena. Hos oss går det naturligtvis till de stora slättbygderna. I de förhandlingar som kommer att följa efter frysningen fram till 1990, när GATT-förhandlingarna skall vara avslutade — frysningen är en förtroendeskapande åtgärd som sker under de pågående förhandlingarna — skall man utveckla långsiktiga medel som gör att just regionalpolitiken kan vara en stabil byggsten i den framtida jordbrukspolitiken. Där ser jag goda förutsättningar för att vi i Sverige t.o.m. skall få bättre möjligheter att stödja jordbruk i glesbygd än vi har i dag. Med anledning av en annan fråga som Annika Åhnberg tog upp, vill jag säga att frysningsbeslutet i GATT inte försvårar för oss att driva våra krav på att etiska frågeställningar skall kunna omfatta den internationella handeln. Sverige och Norden driver de frågorna när det gäller genteknik, hormoner och annat, och det kommer vi att fortsätta att göra i de förhandlingar som löper fram till 1990. Det är svårt att göra någon prognos för förhandlingar som i det avseendet har det mesta arbetet kvar. Låt mig ändå peka på att det i det s.k. hormonkriget mellan EG och USA för närvarande råder ett stillestånd på EG:s sida, vilket innebär att USA, åtminstone tills vidare, får acceptera EG:s etiska syn och ländernas åtaganden när det gäller hormoner. Samma diskussion kommer naturligtvis att föras om gentekniken. Detta är viktigt för Sverige. Den typen av etiska frågor tas upp i GATT-förhandlingarna. Frysningen försvårar inte på något sätt den fortsatta förhandlingen. Norrlandsstödet, som också togs upp, utgår i dag på olika sätt. Den del som är producentprisstöd omfattas av frysningen. Enligt denna får man inte med administrativa medel från staterna eller indirekt via staterna öka producentpriserna. Vi är självfallet helt fria — det kommer regeringen att redovisa i sitt förslag till riksdagen — att se till att de ökningar som är avsedda kommer till stånd. För utläggen får dock andra vägar prövas än de som inte är förenliga med frysningen i fråga om producentprisökningar. Karl Erik Olsson gjorde ett vänligt påpekande om att man skulle rikta informationsinsatser till jordbruksministern. Jag är tacksam för det. Låt mig då returnera med att en del informationspengar kanske också skulle få gå till jordbruksutskottets ordförande. Jordbruksutskottets ordförande tog upp frågan om tillgång på kalv i Sverige. De uttalanden jag har gjort om tillgång på kalv handlade om den svenska regleringens effekter, inte om import i det avseendet. Jag tycker dock att Karl Erik Olsson själv pekade på det litet absurda, som jag själv har försökt att peka på. Det finns ju faktiskt möjlighet att kalvar kan existera utan att de är uppfödda på de extrema foderstater som gödkalvarna är och som är bakgrunden till att vi i den svenska djurskyddslagen inte tillåter gödkalvsuppfödning. Men det har faktiskt, Karl Erik Olsson, funnits andra kalvar än gödkalvar. Det går även att äta kalv med mörkare kött än det extremt ljusa kött som man får från gödkalvarna. Nog vore det konstigt, men våra regleringar är ju konstiga, om vi skulle behöva ställas inför den fråga som Karl Erik Olsson reste här. Antingen finns det inte alls tillgång på kalv eller också finns det kalv uppfödd på ett sådant sätt att vi anser att det gränsar till djurplågeri. Våra regleringar stimulerar till att man låter kalvarna växa vidare och att konsumenterna inte får tillgång till kött av icke extremt uppfödd kalv, som det tidigare fanns tillgång till. Låt oss hoppas att arbetet med att minska våra interna marknadsregleringar skall göra det lättare för konsumenterna att få tag i det som många faktiskt har svårt att få tag på i affärerna, nämligen vanligt kalvkött. När det gäller delansvaret har man från olika partier tagit upp frågan om hur pengarna har lagts ut och om de diskussioner som föregår utläggningarna. Jag är litet förvånad över utskottets skrivning när man säger att det inte skulle ha förekommit samråd med näringen när det gäller alternativodlarstödet. Det är direkt felaktigt. Det har också Bengt Rosén förstått. Man har talat om att vi borde ha haft förhandlingar i enlighet med 1985 års beslut. Förhandlingar förutsätts inte i 1985 års beslut när det gäller utläggning av delansvarspengarna. Innan vi gick in i överläggningar med alternativodlarna i augusti förra året hade vi i hög grad samråd, t.ex. med LRF. Vi har sedan haft en arbetsgrupp där alternativodlarna har varit med. Gruppen har fått ge synpunkter på hur stödet skulle utformas. I vissa avseenden har vi tagit till oss de synpunkterna på ändringar. Det har sedan lett till att en del partier här i riksdagen har velat kritiserat oss från den utgångspunkten, vilket jag skall återkomma till. Vare sig man har samråd med LRF eller med andra organisationer, t.ex. alternativodlarna, kommer man ibland till olika ståndpunkter. En del vill t.ex. ha mera pengar. En mycket vanlig situation som regeringen befinner sig i är att de man samråder med anser att det skulle behövas mera pengar. I betänkandet uttrycks dock att vi inte skulle samrått i dessa frågor. Det förvånar mig. Vi har haft samråd. I alla avsenden har vi naturligtvis inte kommit till samma uppfattning, men i samrådet har vi tagit intryck av | synpunkter på hur alternativodlarstödet praktiskt skulle kunna hanteras. Det talas också om att vi borde ha fört förhandlingar. Den typen av konstruktion på ett beslut förutsätts absolut inte i 1985 års beslut, utan det faller under regeringens ansvar. Sedan vill jag säga några ord om den andra frågan som naturligtvis är viktig. Den gäller det förhållandet att utbetalning av delansvarsmedel kan sträcka sig över flera år och inte nödvändigtvis betalas ut under ett och samma budgetår. Det är dock inte negativt för omställningen. Vi kunde naturligtvis önska att omställningen skulle gå mycket fort. Det är dock tyvärr så, Karl Erik Olsson, att omställningen inom jordbruket inte har gått så snabbt som en del förutsåg 1985. Det tar tid att ställa om, och man måste också anpassa sig till vad som är praktiskt möjligt för jordbrukarna. Det är därför motiverat att låta delansvarsmedel som gäller för olika omställningsåtgärder utgå under flera år. Jag skall återkomma till några exempel på det. De medel som utbetalas för olika stöd — stöd till fånggrödor, alternativodling, kulturlandskapet — får placeras på räntebärande konto av jordbruksnämnden i avvaktan på behovssituationen. Därigenom bör jordbrukarna inte förlora på att medlen inte betalas ut under ett och samma budgetår. De medel som tillförs skogsoch jordbrukets forskningsråd används för olika forskningsoch utvecklingsprojekt som sträcker sig över flera år. I sådana fall måste projekten redan från början vara finansierade i sin helhet. Medel avsätts för de aktuella projekten och utbetalas efter hand, vilket är rimligt och naturligt när det gäller forskningspengar. I samband med att riksdagen behandlade delansvarsfrågan år 1986 sade man att det var angeläget att mera långsiktiga åtgärder för att lösa överskottsproblemen skulle kunna vidtas. Även det talar för att delansvarsmedlen skall kunna användas under flera år. Jag vill ta alternativodlarstödet som exempel. Vi hade ursprungligen ett förslag som utgick ifrån att alla pengar skulle användas under ett och samma år för omställning. Från alternativodlarnas sida, och även från andra håll, pekades det då på en rad praktiska skäl till varför det ur alternativodlarnas synpunkt var bättre och rimligare att sträcka ut utbetalningarna under flera år. I det avseendet har vi följt deras förslag för att göra det praktiskt mera hanterligt, såsom alternativodlarna ansåg att man borde göra. Jag tror att det var bättre att vi i det avseendet lyssnade på hur en omställning praktiskt kan gå till och att den måste kunna följa under flera år, än att vi skulle ha sagt att allt måste utbetalas under ett och samma år. Handlar det om en omställning inom jordbruket, med förändring av växtföljder och annat, ligger det i sakens natur att det tar tid, om man nu praktiskt verkligen vill hjälpa till. Fru talman!

Fru talman! Först vill jag säga något om jordbruksministerns och min information. Det verkar nästan som om det vore möjligt för oss att informera varandra här utan att ytterligare belasta budgeten. Om jag förstod jordbruksministern rätt så sade han att det inte handlar om gödkalv av den gamla typen som skulle importeras utan att det handlar om annan kalv, mellankalv eller vad det nu kan vara. I så fall är vi kanske inte så oense. Orsaken till att jag tog upp frågan var att jag vet att många upplevde det som jordbruksministern tidigare sade som ett sätt att tala om att man nu kan få in sådant som är förbjudet att producera i Sverige. Det hade varit illa om jordbruksministern hade haft den uppfattningen. Nu tar jag detta ad notam, att det inte var den uppfattningen jordbruksministern hade. Jag vidhåller att även om pengarna — när det gäller samhällets delansvar för överskottsarealens kostnader — sätts in på ett räntebärande konto, innebär det ändå att pengarna inte kommer jordbruket till del förrän vid ett senare tillfälle. Det finns olika delar i detta beslut. Jag har emellertid tagit upp det flera gånger, och jag fortsätter att hävda att det måste vara fel, när riksdagen fattat beslut om att samhället skall stå för en del av kostnaden, att inte betala ut pengarna utan skjuta användningen framåt i tiden. Det kan inte vara förenligt med det beslut som riksdagen tidigare har fattat. När det gäller frågan om GATT-frysningen och så småningom om avreglering har jag tidigare sagt att jag har en i grunden positiv inställning till detta. Jag tror inte att det finns något egentligt alternativ som vore bättre. Vi måste emellertid vara varsamma med vad som händer inom landet. Jordbruksministern var tveksam till vad jag menade med övertolkning. Jag skall försöka beskriva det litet grand. I Sverige har vi naturligtvis vidtagit ganska stora åtgärder, och jag tror vi är överens om att vi har en viss beredskap för att gå in i en sådan här situation. Vi har alltså minskat volymen av animalieprodukter och vi har vidtagit omställningsåtgärder på spannmålssidan. Detta innebär att jordbrukarna i Sverige redan har fått vidkännas en del kostnader. När det gäller de långsiktiga frågorna står det i avtalet att man skall kunna tillgodoräknas vidtagna åtgärder som är positiva för överenskommelsen. Inom EG har man t.ex. inte gjort så mycket. Där befinner man sig nui ett skede som vi befann oss i för något år sedan. Det finns alltså en risk för att EG inte berörs av detta på samma sätt som vi är berörda. Vi har en hög inflation och en hög kostnadsstegringstakt, som innebär att vi är känsliga för ytterligare kostnader. Jag hoppas att jordbruksministern kommer att medverka till att jordbrukarna i Sverige kompenseras för den ytterligare kostnadsstegringen.
Fru talman! Jordbruksministern talar om beredskap och förhandlingar. Det är möjligt att vi har den beredskap som vi så att säga har varit mäktiga att åstadkomma i ett sådant förhandlingsskede. Vi moderater är också beredda att ha en hög beredskap. Vi möter detta problem med oerhört stor respekt. Jag har ingen anledning att gå i polemik med ministern i dag. Vi kommer säkert att få tillfälle att debattera olika sakfrågor och vändningar i ärendet. Men jag vill först understryka att jag tycker att den uppgörelse som nu är uppnådd och den viljeinriktning som nu finns är bra. Uppgörelsen har kommit till stånd, och jag tror helt enkelt att den är nödvändig. Det jag också vill understryka, och som flera med mig har gjort, är att följsamheten är noggrann och att siktet skall vara inställt på EG. EG:s utveckling skall i detta sammanhang noggrant följas. Det kanske är ett problem — det vet jag inte. Men jag tror ändå att det är en fördel att ha något att se på. Ministern tar bl.a. upp olika vägar som man kan gå. Det spekuleras mycket i dessa dagar. En minskad kapitalisering kan vara en fördel. Det kan ges ökade möjligheter att underlätta för unga nystartande osv. Men det är problem som vi får se på litet längre fram. Det är viktigt att vi får analysera de olika systemen, väga dem mot varandra och verkligen försöka nå fram till det bästa. Jag är orolig för att det finns en uppenbar risk för att man, om man gör något för hastigt och inte har gjort en tillräcklig analys, låser man sig i ett system som gör att det kommer att bli problem längre fram. Man löser de kortsiktiga problemen för att senare gå in i en långsiktig hantering av frågorna. Jag är orolig för detta. Omställningen verkar inte få gå fort nog. Det måste få finnas tid så att det inte blir en motsatt effekt. Vissa frågeställningar kan missas och felgrepp kan göras från början. I grunden, herr minister, är vi moderater positiva till att medverka i diskussionerna.
Fru talman! Först vill jag kommentera jordbruksministerns redovisning för användningen av statens medel för överskottsarealen. Om vi nu lägger huvudansvaret för anpassningsåtgärden för att komma till rätta med överskottsarealen på näringen, kan vi inte ha ett system där staten enbart informerar näringen, utan vi måste återgå till ett system där staten och näringen kommer överens om användningen. Så gjorde man när det gällde trädesersättning och Omställning 90. Det är intressant att lyssna på jordbruksministern när han redovisar sina intryck från GATT-förhandlingarna. Oppositionspartierna finns inte med vid förhandlingarna, och de har inte heller några observatörer. Därför är vi mycket angelägna om att få denna information. Det är tillfredsställande att höra att jordbruksministern hävdar att vi inte behöver förändra vår syn på de regionalpolitiska satsningar som vi har kommit överens om för det svenska jordbrukets vidkommande. Allmänt kan man säga att samtliga riksdagspartier har en ambition att värna om ett svenskt jordbruk. Vi har litet olika modeller för att göra det på bästa sätt. Men det finns frågor från bl.a. företrädare för näringen.

Jag skulle vilja att jordbruksministern deklarerade om han fortfarande är av uppfattningen att vi inte ensidigt skall företa något som berör gränsskydd och tullar. Omläggningen skall inte vara ensidig, och vi från svensk sida avvaktar gemensamma internationella åtgärder. Det vore också intressant att från jordbruksministern få höra, hur han bedömer i ett internationellt perspektiv våra möjligheter att få konkurrera på lika villkor när det gäller de djurskyddsoch miljöåtgärder som vi har fattat beslut om för jordbrukets del.
Fru talman! Tyvärr måste jag säga att det efter jordbruksministerns anförande inte har blivit speciellt mycket tydligare för mig vad som väntas för den svenska jordbrukspolitiken. Jordbruksministern talade om att GATT förhandlingarna innebär att USA och EG lägger ned vapnen, vilket är betydelsefullt även för oss. Jordbruksministern sade också att man närmar sig en balans. I vilken mening då? Såvitt jag kan förstå närmar man sig troligen en omfattande omstruktureringsprocess när det gäller jordbruket i världen. Att denna skall leda till någon sorts balans i betydelsen balans mellan länder har jag faktiskt svårt att tro. Man kan i alla fall misstänka att de som går segrande ur den omstruktureringsprocessen är de länder som själva har en jordbruksproduktion som vida överstiger det egna behovet och som de måste öppna andra länders marknader för. Jag anser att det är på sikt en hotfull utveckling. Vad jag har kunnat se har GATT-förhandlingarna hittills inte inneburit att man i någon högre grad har lagt krav på att länderna skall minska på den jordbruksproduktion som de haft för avsikt att exportera. När det gäller det kortsiktiga säger jordbruksministern att det belopp som man har kommit överens om får läggas ut på något annat sätt — och det är utmärkt. Det betyder att man kommer att stödja jordbruket med 720 milj.kr., men man kommer inte att höja priserna för konsumenterna. Detta tyder på att det finns en oerhörd angelägenhet från socialdemokraterna att mycket snabbt genomföra denna förändring. Man är ju nu beredd att med hjälp av medel från statsbudgeten finansiera kostnaderna — vilket man tidigare inte har varit. Som representant för ett oppositionsparti är det en mycket otillfredställande situation att inte i dag eller i den parlamentariska arbetsgruppen få reda på vad det är för framtid som regeringspartiet tänker sig. Det kan väl inte vara så illa, det vill jag inte ens i mina dystraste stunder föreställa mig, att inte ens socialdemokraterna riktigt vet vart den svenska jordbrukspolitiken är på väg. Det kan väl inte vara så illa att man i de internationella GATT-förhandlingarna har satsat det svenska jordbruket i potten som ytterligare ett led i att backa upp våra framgångsrika exportindustrier. Man har alltså inte riktigt i förväg tänkt igenom vilka konsekvenser det kan bli för det svenska jordbruket. En sådan dyster tanke vill jag knappast här ge uttryck för. Men det kan vara intressant att få den bemött och tillbakavisad med någon typ av konkret redogörelse för vad vi har att vänta för framtiden. Jordbruksministern säger att regionalpolitiken fortfarande är genomförbar. Samtidigt får vi signaler om att det finns andra regionalpolitiska medel som är mer verksamma inom jordbrukspolitiken. Detta är oroande eftersom jordbrukspolitiken enligt min mening är en så grundläggande del i det regionalpolitiska arbetet. Jordbruksministern säger också att det internationella arbetet inte kommer att försvåras. Det tillåter jag mig att betvivla.
Fru talman! Det är svårt att debattera hur regeringen skall hantera resultatet av GATT-förhandlingarna, eftersom ingen av oss vet hur regeringen tänker hantera denna fråga. Det är många som känner samma oro för att regeringen helt enkelt inte bryr sig om jordbruket, livsmedelsförsörjningen i landet samt de globala miljöfrågorna, och att man inte har diskuterat sig fram till någon klar principiell linje. Detta kan faktiskt lätt leda till att man — precis som Annika Åhnberg tog upp — säger att vi i Sverige inte framför så hårda krav när det gäller jordbrukssidan, bara vi får igenom bra villkor i fråga om exporten från industrin. Men detta vet vi ingenting om, eftersom regeringen inte har framlagt sitt förslag. Jag hade tänkt ta upp en intressant fråga som jordbruksministern nämnde i sitt anförande, nämligen att Sverige driver en linje i GATT-förhandlingarna när det gäller genteknik. Jag vill då gärna ha reda på vilken linje man driver. Det drivs ju inte någon linje i Sverige när det gäller genteknik. Det låter intressant att Sverige utformar en politik utomlands, innan man över huvud taget har utformat någon i Sverige.
Fru talman! Så sent som vid införandet av den nya djurskyddslagen uttalade vi att det av etiska skäl inte skall vara tillåtet att genom konstlade medel såsom gentekniska ingrepp förändra djur så, att de t.ex. växer på ett onormalt sätt. På mitt initiativ har också jordbruksdepartementet under våren föreslagit att motsvarande regler skall gälla beträffande växter. Vi återkommer till detta i en proposition om växter som läggs på riksdagens bord den 25 april. Vi har startat en utredning som skall arbeta med forskningsfronten över huvud taget, bioteknik och även genteknik. Motsvarande frågor har också tagits upp internationellt. Jag vill rikta en fråga till Karl Erik Olsson angående delansvarspengar — medel som skall hjälpa till vid en omställning för bönderna. Han insisterade på att det är fel att inte hysa förståelse för att omställningen kanske inte hinns med under ett år, utan man kan behöva göra utbetalningar under flera år — utbetalningar som jordbrukarna inte förlorar på, därför att pengarna finns innestående på ett räntebärande konto till dess de skall betalas ut. Vad har då Karl Erik Olsson att säga om riksdagens uttalande 1986 om delansvaret, att det var angeläget att mer långsiktiga åtgärder skulle vidtas för att lösa överskottsproblemen också när det gäller delansvarspengarna? Karl Erik Olsson uttryckte också en oro för att vi, eftersom EG ännu inte har påbörjat någon omställning, kommer att hamna i olika faser. Men detta är olika för olika områden. När det gäller det som frysningen specificerar, har ju EG - till skillnad från Sverige — under de två senaste åren börjat sänka jordbrukspriserna oberoende av GATT-förhandlingarna. Prissänkningarna slår litet olika i olika länder — mindre för Grekland än för Västtyskland. Visserligen går det inte att förutse slutresultatet, men kommissionens förslag för i år beträffande spannmål och Västtyskland innebär en sänkning med 6 90 oberoende av GATT-förhandlingarna. I de avseenden som berör just det som frysningen omfattar, nämligen producentpriserna, har EG valt en annan väg. Vi har höjt våra prisstöd medan EG faktiskt har börjat sänka sina prisstöd. Jag anser därför att Karl Erik Olssons jämförelse haltar något. Svaret på Bengt Roséns fråga om regeringen avser att ensidigt sänka tullar eller gränsskydd är nej. Vi står fast vid det som vi tidigare sagt, att detta blir aktuellt endast i GATT-sammanhang när andra länder gör motsvarande prestationer. Det kommer inte att bli någon ändring alls på den punkten. Till Annika Åhnberg vill jag säga att när jag nämnde att frysningen kan vara inledning till att man börjar närma sig balans också på det internationel la jordbruksområdet, handlar det ju inte om balans mellan länder utan attde — Prot. 1988/89:95 olika länderna skall gå ifrån prissänkande överskott till balans. Därmed får vi = 12 april 1989 en lättnad också för Sveriges bönder när det gäller det som är viktigt för dem, nämligen att lönsamheten inte skall gröpas ur av förlustbringande överskottsfinansiering. Detta är innebörden av det jag sade om att gå från överskott till balans, vilket beslutet om frysning också bidrar till, eftersom exportsubventionerna skall frysas. Avsikten med att frysa just producentpriserna är att man inte skall driva fram den typ av överskott där USA och EG - för att anknyta till Annika Åhnbergs oro — har slagits mot varandra om marknadsandelar ute i världen på ett sätt som också skadar svenska bönder. Vad beträffar målen för jordbrukspolitiken har det sagts av flera att det är svårt att veta hur man skall kunna hantera den här situationen, eftersom den uppträder så plötsligt. Man säger att man inte har haft möjlighet att följa med och ta reda på vad utvecklingen verkligen innebär, och man vet inte vad regeringen vill. Jag anser nog att den beskrivningen inte är riktig. Jag menar att vi från regeringens sida har gjort precis tvärtom. Vi har försökt se till att alla skall ha en god möjlighet att delta vid utformningen av en ny framtida jordbrukspolitik. Det var därför som vi, inte nu plötsligt utan i höstas, gav direktiv till en arbetsgrupp som har att arbeta med tre områden: 1. Sverige skall inrikta sig på ett lägre gränsskydd i framtiden, men inte genom ensidiga neddragningar utan i GATT-sammanhang. Det gäller alltså att tidigt ta med denna aspekt för att vi inte skall överrumplas av detta. 2. Vi skall gå igenom våra interna marknadsregleringar i syfte att ompröva dem, förenkla en del och avskaffa en del — särskilt avsättningsgarantierna har nämnts som ett problematiskt område. 3. Nya och mer direkta medel skall utvecklas som stöd för bonden — medel som bättre än de nuvarande kan bidra till att stödja det miljöpolitiska målet, det beredskapspolitiska målet och det regionalpolitiska målet. Glädjande nog deltar alla partier i den parlamentariska arbetsgruppens arbete. Genom denna grupp, till vilken också konsumenterna och lantbrukarna är adjungerade, finns det möjlighet att ta del av information om vad som sker internationellt, just för att man inte skall överrumplas av det som händer utomlands. Man har också möjlighet att vara med om utformningen av de nya medlen. Regeringen har uttryckt målen, att den vill att regionalpolitiken och miljöpolitiken skall ges mer stöd än i dag. Beredskapsmålen ges i dag fullt stöd, men kanske på ett felaktigt sätt. När det gäller dessa områden är det viktigt för oss att utarbeta medel som gör att jordbrukspolitiken i framtiden bättre stöder regionalpolitiken och miljöpolitiken. Jag är glad över att alla partier finns representerade i den här arbetsgruppen.

Fru talman! Det är intressant att gentekniken togs upp till diskussion, eftersom den verkligen är en jordbruksfråga. Jordbruksnäringen är kanske det område som allra mest kommer att beröras genom de ställningstaganden som framöver görs ute i världen. Nyss fick vi reda på att regeringen försöker utforma en linje beträffande gentekniken. Jag skulle gärna vilja höra litet grand om vad som är på gång, t.ex. hur man ser på utplantering av genmanipulerade växter, dvs. växtsorter som är framtagna med hjälp av genmanipulation. Vidare skulle jag vilja ha reda på hur man från regeringens sida ser på patentering av sådana liv som är framtagna med hjälp av genmanipulering. Kommer det att i framtiden bli möjligt för storföretag inom jordbruksområdet att ta patent på olika växtsorter som har tagits fram via genteknik? Om det blir möjligt, kommer det att skapa ett väldigt beroendeförhållande mellan bönder och storföretag och även mellan konsumenter och storföretag. Utplantering av gen-etiskt manipulerade organismer är någonting som i allra högsta grad för med sig ekologiska risker. Jag skulle gärna vilja ha reda på om Sverige vill verka för ett förbud mot utplantering av gen-etiskt manipulerade organismer så småningom. Är det någonting som i så fall kommer att framföras i GATT-förhandlingarna om livsmedelsimporten?
Fru talman! Bioteknik är ett svårt område, som jordbruksministern nu tar tag i inom departementet. Det är också en miljöfråga, som jag faktiskt hade tänkt debattera litet med Birgitta Dahl i eftermiddag, så jag skall inte tala om det nu. Däremot vill jag när det gäller delansvarspengarna säga att om pengarna ligger hos jordbruksnämnden, så finns de inte hos bönderna. Så enkelt är det. De kan visserligen behövas på sikt, men de pengar som är avsedda att utbetalas under den här perioden borde utgå. Om det inte räcker och det i så fall behövs mer pengar, som jordbruksministern antydde, får man väl ordna det i en kommande budget. Man kan inte både ha kakan och äta upp den. Nu borde vi ha ätit upp kakan, men jordbruksministern vill spara på den för att spara pengar. Det kan ju vara ett syfte i sig men det är inte bra i det här sammanhanget och inte i överensstämmelse med vad vi har bestämt. Får jag sedan säga att mitt resonemang om EG kontra Sverige inte haltar. I Sverige har vi tagit ansvar för att minska volymerna långt tidigare än vad man har gjort inom EG. EG har ett högre spannmålspris än vi har i Sverige. Man har inom EG kommit till insikten om att det måste sänkas. Man är medveten om att man blir tvungen att frysa eller sänka priset i alla fall. Det kommer naturligtvis för svenskt vidkommande i viss mån som ett extra påbröd. Jag vill inte misstro regeringen för att så att säga spela bort jordbruket mot industrin. Men jag tycker att det är angeläget att man försvarar jordbruket. Jag tror att regeringen behöver en uppmaning och en uppmuntran till att göra | det. Vi vet att man gör det i de andra länderna, såväl inom EG som i USA. Där värnar man om jordbruket och de förmåner som det egna jordbruket har.

Fru talman! Jag måste ställa frågan: Tror jordbruksministern verkligen att de stora producenterna av jordbruksöverskott har för avsikt att upphöra att konkurrera om jordbruksexporten? Tror jordbruksministern att GATT förhandlingarna förs utifrån någon sorts ideella syften att i största allmänhet skapa balans mellan efterfrågan och tillgång på livsmedel i världen? Jag har visserligen en mycket optimistisk människosyn men riktigt så optimistisk är jag faktiskt inte. Jag tror att de länder som i dag producerar ett stort överskott även framdeles vill göra det. De önskar finna nya marknader och finna avsättning för sina jordbruksprodukter. I takt med att de nuvarande subventionerna regleras anstränger de sig allt vad orkar för att hitta nya metoder att backa upp sitt jordbruk, metoder som inte omfattas av de regler och förordningar som man nu har kommit överens om inom ramen för GATT. På sikt tror jag att det är ett hot mot det svenska jordbruket. Jag är övertygad om att Sverige är en av de marknader som de gärna vill komma åt med sin livsmedelsexport. Därför tycker jag att det behövs konkretiseringar av hur jordbruksministern i det perspektivet ser på den framtida svenska jordbrukspolitiken. Vad hjälper det att vi startade en arbetsgrupp när tiden sedan i höstas har gått och vi fortfarande är lika dåligt informerade om vad regeringen tänker sig? Vi har ägnat den här vintern åt tassa runt den heta gröten men vet inte mera i dag än vad vi visste när arbetsgruppen startades. När det gäller det internationella arbetet med t.ex. livsmedelskvalitet och etiska frågor gläder det mig att höra att jordbruksministern anser att det inte kommer att försvåras och att Sverige skall vara pådrivande. Det tycker jag är mycket bra. Men på det väldigt konkreta planet, något som vi så ofta har diskuterat här, är det självklart att en ökad internationalisering av jordbrukshandeln innebär problem, därför att vi i dag inte har metoder för att mäta vilka hormontillsatser som finns i den slutliga produkten. Detsamma gäller bestrålning. Alltså blir det mycket svårt för oss att veta vilka metoder och tillsatser som har använts. Dessutom kommer ju billigare importerade livsmedel att verka prispressande på det svenska jordbruket, vilket till en viss del kan vara bra — det kan jag hålla med om — men också få mindre önskvärda konsekvenser.
Fru talman! Växternas roll i gentekniken är en av de frågor som vi från regeringens sida kommer att ta upp i den proposition som jag förhoppningsvis kan presentera i början av veckan efter nästa vecka. Där berörs en del av de frågor som Åsa Domeij nämnde här. Patent på liv är en av de frågor där Norden i olika sammanhang har drivit linjen att man inte skall tillåta detta. Annika Åhnberg tog upp problemet med att det finns tekniker inom livsmedelsområdet som vi inte kommer åt. Naturligtvis är det ett problem vid importen. Det är också därför som vi ger resurser — jag återkommer till detta när vi skall diskutera livsmedelskontrollen — för att vi skall kunna finna metoder som gör att vi bättre än i dag kan lokalisera bestrålning och hormoner i livsmedelsprodukterna. Men detta är inte ett ensidigt importproblem. EG har haft en stor konflikt med USA om importen. Men det som kanske mest har upprört människorna och gjort dem oroliga inom EG är att man i Västtyskland olagligt använt hormoner just därför att de är svåra att spåra. Den stora debatten om hormoner sker i de enskilda länderna. Detta är ett stort problem som jag tycker att det finns allt skäl att diskutera, och låt oss göra det i samband med att vi diskuterar livsmedelskontrollen. Men detta är, som sagt, inte ett problem specifikt för importen. Det är ett problem i länderna internt att man olagligt tyvärr kan använda metoder som är svåra att spåra.

Skall man göra en omställning är det viktigt att få veta på vilka villkor omställningen skall ske. Man brukar ju tala om att det är viktigt med långsiktiga besked. Det vore nog bra att ha pengarna i handen snarare än att svagt hoppas på framtida resurser i en budget som inte finns. Det är lätt att lova pengar för framtiden. Skulle jag vara bonde och vilja göra en omställning, skulle jag nog föredra att veta att pengarna faktiskt är anslagna. Till slut till Annika Åhnberg: Jag tror inte att det nödvändigtvis är någon sorts idealistisk optimism att dra de slutsatser som jag gör om GATT förhandlingarna. Precis som Annika Åhnberg sade har det pågått en utomordentligt bitter kamp om marknader mellan framför allt USA och EG men även mellan andra länder, där överskottsfinansieringen, dumpningen, har varit en central fråga. Det har i de olika länderna internt lett till att jordbrukspolitiken har blivit ohållbar. Det är inte bara i Sverige som jordbrukspolitiken diskuteras, utan runt om i världen anser man att systemet är ohållbart och driver fram överskott som dumpas. Dumpningen skadar bönderna i de länder som driver en sådan politik. Böndernas inkomster urgröps, och de blir missnöjda med den försämrade lönsamhet som denna förlustbringande verksamhet leder till. Dumpningen skadar också bönderna i u-länderna som genom dumpning får det svårt att för sin del få i gång jordbruksproduktion, eftersom det finns tillgång till billiga importerade livsmedel därför att gränsskyddet är så lågt. Nu tycker man alltså i de olika länderna att systemet är ohållbart. Men det internationella systemet har också blivit så inflammerat, att dessa jordbrukskonflikter är den dominerande konflikten mellan de två ekonomiska stormakterna därvidlag, precis som Annika Åhnberg sade. Det finns alltså goda självintressen i de olika länderna för att lösa problemet på ett vettigt sätt. Jag tycker inte att man behöver vara överoptimistisk. Man behöver heller inte vara så pessimistisk i fråga om det internationella samfundet att man alldeles utesluter tanken att man kan komma fram till förnuftiga lösningar i internationella förhandlingar. Då säger Annika Åhnberg: Men de kommer ändå att ha kvar intresset av att driva fram den här överskottsproduktionen. De kommer att försöka disponera om sina medel så att de kan göra detta. De vill i alla fall ha sina marknadsandelar. Ja, det är alldeles riktigt att man kommer att vilja det, och det är just därför som GATT-förhandlarna har lagt upp förhandlingarna så som de har gjort — först frysningen och sedan de minskningar som skall följa på frysningen. Det handlar just om sådana medel som driver fram överskottsproduktionen. Det är mot den typen av medel som man alltså är hårdast — för att se till att inte det inträffar som Annika Åhnberg är orolig för, överskottsdrivande produktion genom producentprishöjningar som är administrativt beslutade, eller genom exportsubventioner. Dessa medel har så att säga stått i centrum för GATT-förhandlingarna. Men medel för att stödja en bättre miljö, en mera extensiv odling och regionalpolitiska ambitioner — det är målsättningar som man mycket väl kan driva i samband med förhandlingar, och som Sverige driver och kommer att fortsätta att driva i de här förhandlingarna.

Fru talman! Jag vill först ge ett par korta besked i anledning av Annika Åhnbergs och Åsa Domeijs anföranden för en god stund sedan. Annika Åhnberg sade sig inte kunna stödja oss moderater då vi förordar att medel satsas på kalkningsförsök i skogsmark eftersom vi skulle överföra medel till ändamålet från anslaget för luftföroreningar och försurning. Jag vill svara att det beror på att medlen under detta anslag inte tidigare utnyttjats fullt ut. Därför kan Annika Åhnberg utan vidare betänkligheter stödja vår reservation. Åsa Domeij ansåg att vår uppfattning att produktionsmedelsskatterna borde minskas som ett led i strävan att minska produktionskostnaderna inte skulle stå i samklang med vår inställning till framtida miljöavgifter. Jag vill understryka att vad vi vill är att skattedelen i avgifterna skall bort därför att de fördyrar produktionen. Vi skulle därigenom kunna sänka jordbrukets kostnader — och det skulle vara behövligt nu framöver. Dessutom vill jag säga att dessa skatter ur miljösynpunkt är felmotiverade, då det inte finns belägg för att just handelsgödsel, använd på rätt sätt, är det stora miljöproblemet inom jordbruket. Skatterna är också orättvisa. Fru talman! Den bransch vars produktionsoch marknadsförutsättningar hastigt och drastiskt ändras är den svenska fruktodlingen. Riksdagen fattade i höstas beslut om att avveckla nuvarande ordning med ett säsongbegränsat importstopp, till förmån för en fri import med endast vissa vikttullar. Förändringen var föranledd av att USA hade en mycket bestämd hållning i frågan, och var således inte ett resultat i ett internt svenskt beslut eller ens en förhandling med ömsesidiga fördelar. Från riksdagens sida har vid flera tillfällen ställning tagits för ett fortsatt stöd till fruktodling inom ramen för importstoppförordningen. Det tullskydd som erbjuds fruktodlingen i stället för importstoppen kan inte på något sätt sägas vara en fullgod ersättning. Redan 1990 skall den nya ordningen vara fullt genomförd. Fruktodlingen har således, utan någon egentligt skyddande övergångsperiod, tvingats in i en helt ny och problemfylld situation. Från fruktodlingens sida har framställts krav på ett strukturellt stöd under en övergångsperiod. Många fruktodlingar befaras bli nedlagda, då åldersoch trädstrukturen i dessa i dag är sådan att investeringar i omoch nyplanteringar har svårt att bli lönsamma under nu tänkbara framtida marknadsförhållanden. En inom fruktodlingen utförd konsekvens utredning visar också att över 1 000 hektar fruktodling, motsvarande ca 40 96 av hela odlingen, är i riskzonen. Vi moderater ser det som mycket angeläget att vi i landet kan ha kvar en yrkesmässig fruktodling av i stort sett samma omfattning som hittills. Det är mot bakgrund av det inträffade skäligt, och också angeläget, att fruktodlingen ges möjlighet att genom lämpligt utformat strukturstöd för röjning, sanering och även marknadsföring anpassas till den nya konkurrenssituationen. Ett röjningsbidrag skulle tjäna två syften. Dels tas den i dag olönsamma och ur kvalitetssynpunkt mindre värdefulla delen av odlingen ur produktion, dels ger bidraget en direkt kostnadssänkande effekt på sanering och nyplantering i den del av odlingen där man vill investera i moderna metoder för att kunna möta importkonkurrensen. Riksdagen uttalade i höstas att man förutsatte att regeringen och fruktodlingen i samförstånd skulle kunna utforma ett lämpligt stöd. Så har inte skett. Det bidrag på 12,5 milj.kr. för åtgärder som föreslagits av regeringen ger enligt vår mening inte täckning för de omställningsåtgärder som diskuterats i förhandlingar mellan näringen och regeringen och som vi anser vara nödvändiga. Som kompensation till odlingen för den långsiktiga förlust denna gör — och med tanke på den vinst samhället gör genom bl.a. kommande högre tullintäkter — är beloppet oskäligt. De verkliga kostnaderna för ett skäligt omställningsstöd måste snarast i överläggningar mellan staten och näringen tas fram. Fru talman! Utskottet har i detta betänkande behandlat en rad motioner från olika håll med krav i denna riktning. Utskottet delar motionärernas uppfattning men har för närvarande inte haft tillräckligt underlag för att avgöra hur stort belopp som behövs för att klara omställningen inom fruktodlingen på ett rimligt sätt. Enighet råder emellertid i utskottet om angelägenheten av att förhandlingar mellan staten och näringen fortsätter så att ytterligare klarhet kan uppnås beträffande medelsbehovet. Utskottet har därför just nu godtagit den i propositionen angivna ramen för omställningsstödet, och förutsätter att regeringen återkommer till riksdagen med förslag om höjd anslagsram såvitt förhandlingarna ger vid handen att ytterligare resurser är nödvändiga för att bevara fruktodlingens konkurrenskraft. Fru talman! Nu har näringen ställt upp, trots de hårda krav som avvecklingen av importstoppet innebär. Nu måste staten — regering och riksdag -— ta sitt ansvar och uppfylla sina löften till en näring som har väsentlig betydelse i livsmedelsproduktionen, men också regionalpolitiskt och miljömässigt. Jag hoppas nu, fru talman, att också jordbruksministern är beredd att fullfölja utskottets ambitioner att skapa rättvisa och möjligheter. Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna och i övrigt till utskottets hemställan.
Fru talman! Jag vill först kommentera Ingvar Erikssons påstående att det har satsats tillräckligt mycket pengar när det gäller anslaget för åtgärder mot luftförorening och försurning. Här har jag en skrivelse, som vi fick till jordbruksutskottet i början av februari, där man tar upp det mycket stora Prot. 1988/89:95 behovet av ytterligare medel på det här området. Man skriver: 12 april 1989 ”Försurningen är redan långt framskriden i stora delar av området. Eftersom ett kommande kalkningsprogram för Norrlands inland och fjälltrakter i sådan hög grad är beroende av resultaten av vattendragsinventeringarna är det av största vikt att dessa påbörjas redan under innevarande säsong . Länen har nu hög beredskap inför sommaren 1989, och det skulle synas omotiverat att ytterligare ett år skjuta upp denna nödvändiga inventering.

Jag menar således att det faktiskt är nödvändigt att tillskjuta speciella medel också för skogskalkning, eftersom det anslag som föreslås i budgetpropositionen när det gäller åtgärder mot luftföroreningar och försurning över huvud taget är mycket snålt tilltaget. Sedan vill jag något kommendera detta med att man inte skall använda styrmedel just på jordbruksområdet. Jag tycker att det här är ett väldigt märkligt resonemang. För moderaterna är ju den bärande principen att ekonomiska styrmedel är lämpliga på många områden. Men varför då inte på jordbruksområdet? Här driver moderaterna en mycket inkonsekvent politik. Naturligtvis måste man ha höga avgifter på handelsgödsel för att något skall hända — det är en sak — men det kan väl inte innebära att det principiellt är fel. Eller vill moderaterna enbart ha en kvotering för att minska användningen av handelsgödsel?
Fru talman! Först och främst tänker jag på detta med skogskalkningen. Enligt vad som framfördes här i ett tidigare moderat inlägg har det funnits en betydande oenighet mellan olika samhälleliga myndigheter om hur medlen beträffande de här åtgärderna skall anvisas. Det kan vara en av anledningarna till att pengarna inte har utnyttjats i den omfattning som de hittills borde ha använts. Men den omsämjan har man kommit ifrån. Nu vet man ju hur man vill använda medlen, som man tyvärr inte får. Detta har vi tagit uppi en reservation. Den här osämjan kan dock inte leda till att man inte säger ja till dessa viktiga anslag. Åsa Domeij har här läst innantill och därmed dokumenterat hur viktigt det är att mera medel anslås till den här typen av verksamheter. När det gäller fruktodlingen delar jag Ingvar Erikssons uppfattning. Det är 47 inte särskilt ofta som jag har tillfälle att säga någonting sådant. Därför passar jag på att säga detta. Vi i vpk tycker att det är mycket viktigt att regeringen, nu när importrestriktionerna har gjorts om när det gäller äpplen och päron och ersatts med en tull, fortsätter förhandlingarna med representanter för fruktodlingen. Vidare är det viktigt att regeringen ser till att den svenska fruktodlingen har de möjligheter som rimligen krävs för att man skall kunna klara den försvårade situation som har uppstått.
Fru talman! Apropå det som Åsa Domeij sade i sitt inlägg om kalkning vill jag understryka att det här rör sig om mycket stora belopp. Dessutom vet vi ju att det har förekommit att belopp inte har använts under innevarande regleringsår. Med hänsyn till dessa uppgifter och till gjorda erfarenheter har vi vågat föra över de 10 miljonerna. Vi anser nämligen att de snabbare skulle få effekt på det området. Det är mera angeläget att ha det så. Mot den bakgrunden är det beklagligt att vi inte har kunnat stödja forskningsprojektet beträffande skogsmarkskalkning. När det gäller produktionsmedelsavgifterna, liksom andra avgifter av olika slag, är det för oss moderater väldigt angeläget att skapa rättvisa. I princip är vi inte emot miljöavgifter. Men här har vi en produktionsavgift som mycket hårt och djupt orättfärdigt drabbar jordbruket. Olika brukare ställs ju emot varandra. Den som har stora djurbesättningar klarar utomordentligt väl av att täcka sitt behov av gödsel. Men den som är helt beroende av växtnäringsämnen från handelsgödsel drabbas av mycket höga kostnader. Man kan aldrig påstå att miljöproblemen ökar därför att handelsgödsel används. Det är dokumenterat att handelsgödseln läggs på i nära anslutning till växtodlingsperioden, och då tas näringsämnena lättare och snabbare upp. Miljöriskerna är alltså mindre. Det är orsaken till att jag när det gäller att motivera avgifterna säger att dessa orättfärdiga. Det är också därför som vi vill ha bort avgifterna. Om vi fick bort dessa avgifter, skulle kostnaderna totalt sett kunna sänkas inom jordbruket. Framöver kommer vi att få leta efter sådant som ger oss möjligheter att sänka kostnaderna i jordbruket — i synnerhet som vi inte får höja produktkostnaderna. Som ett led isträvandena att klara den uppgiften ser vi det jag här har redogjort för som en av kanske få möjligheter.
Fru talman! Ingvar Eriksson argumenterar egentligen väldigt bra. Han argumenterar på samma sätt som jag. Däremot drar han inte samma slutsatser som jag. För visst slår det här olika mot olika typer av gårdar och visst utgör stallgödseln ett miljöproblem på de gårdar där man har stor djurtäthet och där man sprider ut gödseln under fel del av året! Det är ju just genom att se till att kvävet blir dyrare som användningen av kväve totalt sett minskar. Dessutom får kvävet då ett större värde. När kvävet blir dyrare kommer bönderna naturligtvis att hushålla mycket bättre med stallgödselkväve. Dessutom kommer man att stimulera till handel med stallgödsel mellan olika gårdar. Vidare kommer man att satsa på bättre spridningsmetoder och lagring. På sikt måste det vara förnuftigt att se till att vi får vettigare odlingssystem i jordbruket över huvud taget, för på sikt skall det väl inte finnas en stor koncentration av djur i vissa delar av landet medan man i andra områden ensidigt satsar på spannmålsodling. I det avseendet måste det helt enkelt bli en ändring. Ingvar Erikssons argumentation var, som sagt, bra. Men slutsatserna var dåliga.
Fru talman! Jag vill bara erinra om att det enligt ett här i riksdagen redan fattat beslut är väldigt viktigt att djurhållningen harmonierar med arealunderlaget. På den punkten kan vi inte ha delade meningar — hoppas jag i varje fall. Åsa Domeij har kanske inte samma syn på dessa problem. Vi moderater ser mera till verkligheten, hur det är ute i jordbruket i Sverige när det gäller de olika enheterna. Produktionsinriktningen är ju avgörande. Till sist vill jag apropå talet om att hushålla med näringsämnen säga följande. Jag vet att den svenske bonden i dag har mycket stora krav på sig. Det är säkerligen ingen risk att han inte hushållar med de näringsämnen som står till buds. Att han hushållar med dessa är nog i stället en förutsättning för att han över huvud taget skall kunna överleva som jordbrukare.

Fru talman! Jag kommer här att i ett sammanhang beröra de återstående frågor i detta betänkande som folkpartiet haft del i. Jag önskar inleda anförandet med att säga något om skogen, som är en av de viktigaste nationaltillgångar som vi i Sverige har. Mer än hälften av landets yta består ju av mark som till övervägande delen är lämpad för just skogsproduktion. Förädlingsvärdet är 5 96 av bruttonationalprodukten. Mer än 200 000 människor är sysselsatta i denna näring, varav åtskilliga just i Norrlands inland där skogen spelar en avgörande regionalpolitisk roll. Merparten av våra skogsprodukter exporteras. Nettovärdet uppgår till mer än 50 miljarder kronor om året. Det innebär självfallet att det här är en bransch som säkert är lika viktig som t.ex. bilindustrin och övrig teknisk industri i landet. Men skogen har också andra värden. Skogen är nämligen den areellt sett viktigaste naturtypen i Sverige. Genom sin skiftande utformning bildar skogen en rad olika naturmiljöer. Vidare är skogen hemvist för många växtoch djurarter. Därför utgör den också en viktig genbank. Som sådan är den en oersättlig naturresurs, och betydelsen kommer att öka. Den erbjuder oss människor, varav en del känner sig jäktade av storstadens puls, omistliga värden i form av naturupplevelser, vila och rekreation. Hur fint är det inte en härlig söndagsförmiddag att få gå ut i skogen, varhelst vi än bor, och fritt och långt ifrån buller, avgaser och rök — som vi åtminstone själva känner med vår näsa — rent av få se något litet djur hoppa fram. Men skogen innebär också en möjlighet att plocka bär och svamp, och här spelar också jakten på viltet en viktig roll. Skogen är emellertid inte bara natur. Den utgör också en del av vår kultur. Den är ett huvudelement i landskapet omkring oss och ingår i vårt kulturarv. Många människor har en stark, känslomässig bindning till skogen. Men skogens roll som råvara för den traditionella skogsnäringen och de övriga aspekter som jag här har berört får inte skymma det faktum att också de andra nyttigheter som skogen ger har stor betydelse för samhället även i de former där det inte kan bli fråga om en registrering i pengar. Därmed, fru talman, kommer jag över till de viktiga frågor som skogen och jordbruket tillsammans är för miljövården. Det traditionella odlingslandskapet har även i det sammanhanget utomordentliga värden: kulturhistoriska, biologiska och estetiska. Där handlar det om ängar, hagmark och om skog som egentligen hör samman med landskapets växlingsrikedom. Men odlingslandskapet försvinner snabbt till följd av kraven från antingen det rationella skogsbruket eller det rationella jordbruket. Jag vill understryka att många lantbrukare satsar ideellt på att bevara landskapet, men enligt folkpartiets åsikt räcker inte detta. De traditionella målen för jordbrukspolitiken bör därför kompletteras med ett uthållighetsoch miljömål med samma tyngd som de traditionella målen. De miljömässiga aspekterna skulle då få väsentligt större tyngd, t.ex. i utredningsoch förhandlingssammanhang. Från folkpartiets sida vill vi också understryka vikten av en lagstiftning med stringentare former. Lagregler om naturvårdshänsyn inom jordbruket och skogsbruket har införts, och det är bra. Det kan samtidigt noteras att de många mindre jordbruken har positiva effekter för naturvården, t.ex. på grund av att de håller landskapet öppet och också på grund av att de, som jag inledningsvis nämnde, vårdar skogen. Erfarenheterna från skogsbruket — det finns också entydiga bestämmelser i skogsvårdslagen — visar att det inte räcker med portalparagrafer. Det måste följas av klarare regler och tillämpningsföreskrifter. Därför säger vi från folkpartiets sida att vi vill införa en arealersättning som bättre skulle premiera landskapsvård och i mindre grad främja ett överintensivt jordbruk. Vi vill se ett statligt stöd till rationalisering av jordbruket, ett stöd som inte bör utgå till sådana åtgärder som strider mot starka naturvårdsintressen. Och anslaget för naturvård i odlingslandskapet bör höjas, så att möjligheterna att skydda värdefulla hagar och andra delar av odlingslandskapet ökar. Därför, fru talman, menar vi att statligt stöd naturligtvis inte heller bör utgå till skogsvårdsinsatser som skadar väsentliga naturvårdsintressen. Ett grundläggande svar på den fråga som ställdes före valet i somras till samtliga partier som är representerade här i kammaren, nämligen frågan om vi vill ta bort det s.k. 5:3-bidraget, blev för vår del ett oreserverat ja. Det gällde här alltså det bidrag som stöder avverkning av äldre s.k. skräpskog. Samtliga partier svarade detsamma, utom moderata samlingspartiet som hade en liten reservation. Men i huvudsak biträdde även moderaterna förslaget. Vad ser vi då när sanningens minut till sist kommer här i kammaren? Jo, löftena skola tydligen svikas. Det är med bedrövelse och sorg i hjärtat som vi kan konstatera detta. Många människor drog säkert i höstas slutsatsen att en av de åtgärder som riksdagen nu i vår, i dag, skulle vidta var avskaffandet av 5:3-bidraget — och det efter sju års förödande kritik. Jag är dess värre ledsen att behöva konstatera att det troligen inte kommer att finnas en majoritet härför i kammaren. Vi i folkpartiet menar också att skogsvårdslagen bör ändras så att från naturvårdssynpunkt värdefulla lövskogar och blandskogar — även de som inte uppfyller kriteriet för ädellövskog — skall undantas från dagens krav på avverkning och barrskogsplantering. Reglerna måste utformas så, att en skogsägare som vill ta större naturvårdshänsyn än dem som lagen kräver också skall ha möjlighet att göra det. Enligt folkpartiets mening bör hela skogsvårdslagen ses över just i syfte att avskaffa en rad tvångsinslag och för att möjliggöra förenklingar och förstärka naturvårdens ställning. Övervakningen av efterlevnaden av skogsvårdslagens hänsynsregler måste förbättras. Vi menar också att det är dags att utvärdera bidragsgivningen i alla dess olika former. Med anledning av det sagda beträffande skogen, skogsvården, odlingslandskap, naturvården och även jordbruket yrkar jag bifall till samtliga reservationer i jordbruksutskottets betänkande 12, vilka folkpartiet står bakom. Jag vill också, fru talman, gå in på två andra viktiga områden som vi har att diskutera med anledning av betänkandet.Det gäller i första hand frågan om samerna. Samerna och rennäringen lyder under en lagstiftning från 1971. Redan då hänvisade man till att det fanns behov av en kompletterande lagstiftning. Ännu har dess värre denna inte sett dagens ljus. Nej, samernas rättsställning och rennäringen har förvisso varit föremål för utredning och diskussion, men det har inte kommit något konkret, samlat lagförslag. Vi har förpliktelser. Vi måste visa respekt för den samiska kulturen och de samiska näringarna och ge utrymme åt samerna att bestämma och påverka sin livssituation med hänsyn till de samiska värderingarna. Från folkpartiets sida har vi därför i detta sammanhang satt upp fyra politiska mål. Det gäller för det första det minoritetspolitiska målet att ta hänsyn till att rennäringen är en förutsättning för den samiska kulturen och att näringen måste förbli en samisk näring. Vidare gäller det för det andra ett regionalpolitiskt mål. Bosättning och sysselsättning i de samiska bosättningsområdena måste upprätthållas. För det tredje är det fråga om ett näringspolitiskt mål om rationell och lönsam produktion inom näringen, baserad på de för näringen bestämmande förhållandena och tillvaratagande av naturresurserna. För det fjärde gäller det ett inkomstpolitiskt mål: att rennäringsutövarna i arbetet skall ha en ekonomisk och social trygghet och standard som inte avviker från vad som gäller i samhället i övrigt. Nu har rennäringskommitténs förslag inte resulterat i en samlad proposition. Regeringen hänvisar till den pågående sameutredningen. Den tillsattes redan i september 1982 minsann. Det kom förvisso ett delbetänkande 1986, och håller vi tummarna kommer det kanske att så småningom finnas ett huvudbetänkande att bearbeta. Men enligt folkpartiets uppfattning är det synnerligen angeläget att det långvariga utredandet av samefrågorna och rennäringen leder till konkreta resultat. Det är nu nödvändigt att regeringen både skyndar på utredningsarbetet och ser till att riksdagen får ta del av en samlad sameoch rennäringsproposition. Det är mycket viktigt att vi ser till att samerna inte lämnas utan ett engagemang som vi anser är nödvändigt. Jag vill i detta sammanhang, fru talman, omtala att vi från folkpartiets sida också kommer att rösta för reservation nr 16. Det är den reservation som närmare behandlar anslagskonstruktionen för prisstödet till rennäringen. Såvitt jag kan begripa kommer härmed en majoritet att finnas i kammaren för förslaget till ändrad anslagskonstruktion. Vi anser att anslagskonstruktionen som den är utformad i dag inte ger rennäringens företrädare möjlighet att föra reella överläggningar med staten om nivån på prisstödet på samma sätt som övriga grupper har haft tillfälle att göra i andra sammanhang. Med anledning av detta yrkar jag bifall förutom till de reservationer som folkpartiet står bakom även till reservation 16. Fru talman! Jag vill också beröra frågan om fisket, som även den är föremål för behandling i utskottets betänkande. Vi har i detta sammanhang att notera att ett folkpartiförslag sannolikt kommer att vinna kammarens stöd, i vart fall har utskottet ställt sig bakom. Jag vill poängtera att fisket är en viktig basnäring. Det utgör en försörjningsmöjlighet och en kompletterande yrkesverksamhet för många människor i kustområdena. Det ger därmed också sysselsättning i annars ofta sysselsättningssvaga områden, precis som jag redovisade tidigare i samband med skogen och Norrlands inland. Detta gäller våra kustkommuner. En duktig yrkeskår är engagerad, vilken med stort aktivt intresse också ser till att vi får en befolkad kust och skärgård. Detta spelar en roll även av andra skäl, nämligen bevakningen av vårt territorialhav, sjöräddningen och inte minst miljöövervakningen. Tillgången på färsk fisk är naturligtvis också värdefull för de svenska konsumenterna och spelar en viss roll även för vår export. Här spelar t.o.m. insjöfisket en alltmer ökande roll. Därför borde, enligt folkpartiets förslag, fiskeristyrelsen få i uppdrag att utarbeta ett handlingsprogram om hur insjöfisket skall kunna utvecklas. Detta är anledningen, har vi förstått, till att utskottet ställer sig bakom det folkpartiförslag som vill ge ytterligare 5 milj.kr. till forskningsprogram för främjande av fiskerinäringen under anslaget E3. Från folkpartiets sida är vi naturligtvis besvikna över att inte alla de 10 miljoner kronorna som frigörs när fiskeberedningslånen tas bort kan fortsätta att användas, i och för sig på alternativa sätt, inom fiskets område, utan att regeringen här driver igenom en besparing. Men vi har i alla fall räddat 5 milj.kr. till just främjandet av fiskenäringen. Vi anser att det är fel, att som regeringen gör försöka spara inom en ram som ändå uppgår till högst 10 milj.kr. Jag vill, fru talman, också notera och ytterligare understryka det som folkpartiet ett flertal gånger har aktualiserat här i kammaren, nämligen betydelsen av yrkesutbildning för fiskare och det mycket marginella tilläggsanslag på 300 000 kr. som erfordras för att vi skall kunna använda oss av de särskilda yrkesutbildningskurser som fiskeristyrelsen ställer till förfogande. Fiskarna har inte, med de arbetstider de har, möjlighet att ta del av sådana kurser och utbildningsformer som står till andra människors förfogande. Detta är ett litet men mycket angeläget ändamål för fiskarnas del. Jag vill i detta sammanhang avslutningsvis också nämna att de försök till åtgärder inom fiskevårdens område, som inte minst fiskeristyrelsen har angivit gång efter annan, tydligen inte på något sätt kan vinna regeringens stöd. Vilket förslag som än kommer från fiskeristyrelsen avvisar regeringen det och minskar i stället totalt sett fiskeristyrelsens förslag med över 3,6 milj.kr. när det gäller fiskevården. Vi anser att anslaget för fiskevården bör ökas med 1 milj.kr. jämfört med regeringens förslag. Därmed, fru talman, yrkar jag bifall till de reservationer till betänkandet som folkpartiet har ställt sig bakom samt till reservation nr 16.

Fru talman! När vi i dag här i riksdagen debatterar jordbruksdepartementets ansvarsområde i budgetpropositionen rör sig mycket av det vi pratar om också om miljöfrågor. Det är mycket viktigt och riktigt att det är på det sättet, för miljön är någonting som omspänner allting. Den är en förutsättning för att olika saker skall fungera här på vår jord. Det är från centerpartistisk synpunkt verkligt angeläget att miljön får det utrymmet. Vi har i olika sammanhang försökt få riksdagen att fatta beslut med utgångspunkt i att den påverkan på naturen som kan tillåtas inte får vara större än vad naturen tål. Jordbruket påverkar naturligtvis också naturen och miljön. Det är viktigt att även jordbruket tar det ansvar som krävs i det här sammanhanget. Naturen påverkades naturligtvis redan när vi började odla landskapet, för också det var en påverkan. Men så småningom skapade vi nya ekosystem i anslutning till odlingslandskapet och kulturlandskapet, någonting som vi i dag uppskattar och som vi har anledning att värna om. En fråga som är aktuell i detta sammanhang är hur vi skall hantera djurhållningen och gödselmängderna. Det har redan varit uppe till diskussion hur handelsgödseln och de avgifter som tas in för den skall hanteras. Den enda kommentar jag för närvarande har till det är att det är angeläget att de pengar som fås in genom dessa avgifter också går tillbaka till miljöförbättrande åtgärder inom jordbruket. Det var det beslut som riksdagen en gång fattade, men som regeringen inte hittills levt upp till. Beslutet om miljöförbättrande åtgärder inom jordbruket innebar att bidrag skulle ges för att gödselhanteringen ute på jordbruken skulle ordnas. Från centerpartiets sida tycker vi att staten tar ett för litet ansvar i detta sammanhang. Vi vill höja dessa bidrag så att man kan få 25 260 av kostnaderna eller högst 30 000 kr. till de anläggningar som skall iordningställas på detta område. Bidraget är viktigt för att stimulera fram anläggningar även inom de områden där det inte finns krav på sådana. Regeringens utgångspunkt är att bidrag skall ges bara till anläggningar inom de områden där gödselvårdsanläggningar i dag krävs. Vi tycker att det finns anledning att ge stöd även inom andra områden. Vi tycker också att det är viktigt att använda inkomsterna från handelsgöd seln och bekämpningsmedlen till att ta fram en ny och bättre teknik i olika sammanhang. Det kan gälla odlingssystem, gödselspridning och andra åtgärder inom jordbruket. Det har vi avsatt 15 miljoner till utöver det belopp som regeringen har föreslagit. Detta för vi fram i reservation 24. En viss diskussion om djurskyddslagen har förekommit. Vi har fått en ny djurskyddslag, som snart börjar gälla. Det är mycket angeläget att ordentlig information går ut till dem som har djur. Samhället har ett ansvar för att ge den informationen, eftersom det här är fråga om att göra investeringar som i sig är kostsamma. Det är viktigt för dem som skall göra investeringarna att de gör på rätt sätt redan från början. Det är nödvändigt för dem, men det är också bra för djuren. På det sättet får vi en bättre fungerande djurhållning. Från socialdemokratisk sida har det sagts att pengar finns medtagna i budgeten. Det är en sanning med mycket stor modifikation, eftersom de pengar lantbruksstyrelsen har i första hand skall användas för att diskutera med EG så att vi får något så när lika regler. Från lantbruksnämnderna plockar man 750 000 kr. och säger att de andra uppgifterna får klaras genom omprioriteringar. Det är inte att sätta frågan om djurskyddet i fokus utan tvärtom att skymma den litet, och det tycker vi är fel. I detta betänkande behandlas också skogsvården. Skogen är, precis som Anders Castberger sade här tidigare, vår viktigaste resurs. Det är därifrån som vårt samhälle får in större delen av de pengar som vi har att hantera för att bygga upp ett välstånd, för att förbättra miljön och för att göra andra viktiga saker. Det är alltså nödvändigt att vi hanterar skogen på ett riktigt sätt för att därigenom få en rad av de andra värden som Anders Castberger nämnde här. Det är också viktigt att dessa frågor hanteras på ett riktigt och bra sätt av det skälet att de som jobbar inom skogsnäringen skall kunna uppfatta det som rättvist och kunna fortsätta sitt arbete. Det är den yttersta möjligheten för oss att behålla ett bra skogsbruk, som fyller kraven ur både miljösynpunkt och effektivitetssynpunkt. Centern har hävdat att vi måste ta bort skogsvårdsavgifterna. Vi i centerpartiet tycker att dessa avgifter är en orättvis beskattning av skogsägarna. Vi har räknat ut att under en omloppstid för skogen nästan hälften av den möjliga nettovinsten på ifrågavarande bestånd går till skogsvårdsavgifter, som man ju får betala varje år. Om omloppstiden är 80-100 år blir det så, och därför är det orimligt att ha kvar skogsvårdsavgiften. Det innebär å andra sidan att den del av skogsvårdsavgiftsmedlen som används till bidrag av olika slag försvinner. Från centerns sida har vi velat ta bort en rad sådana bidrag. Vi har sedan flera år tillbaka föreslagit att det omdiskuterade 5:3-bidraget skall avskaffas. Det har i många sammanhang utnyttjats på ett felaktigt sätt, och det har blivit mycket omdiskuterat. Vi vill ju avskaffa avgifterna, alltså de pengar som staten har använt till detta bidrag, men även av miljöoch naturvårdsskäl är det fullt rimligt att detta bidrag tas bort. Vi vill också ta bort kostnaderna för den översiktliga skogsinventeringen, som vi anser inte fyller de krav som man rimligtvis borde kunna ställa. Den övergripande inventeringen klaras av genom riksskogstaxeringen, och sedan kan de industrier, skogsägare och andra som jobbar med detta klara av den andra delen i det mer småskaliga perspektivet. Vi föreslår dock att de bidrag skall behållas som rör satsningar inom stödområdet. Dessa bidrag uppgår till 65 milj.kr. för stöd till plantering av skog inom stödområdet. Vi anser att det är väsentligt att kunna plantera i sådana områden där det är svårt att få upp ny skog. Vi har också gått på regeringens linje när det gäller stödet till ädellövskogen, som vi anser är väsentligt. Därutöver har vi föreslagit att 15 milj.kr. skall få användas för att plantera lövskog i sådana markområden där det är lämpligt. Fisket är en viktig del av vår livsmedelsförsörjning. I detta sammanhang behandlar vi stödet till fiskerinäringen. Fiskeberedningsstödet m.m. föreslås nu avskaffas. Vii centern tycker att det är viktigt att använda de pengarna på ett bra sätt. Som Anders Castberger var inne på har utskottets majoritet föreslagit att man skall avsätta 5 milj.kr. till ökade forskningsinsatser i fiskeristyrelsens regi. På det sättet ger man fisket bättre möjligheter i framtiden. Man borde kunna använda resterande pengar, 5 milj.kr., för att höja fiskerilånen, som är avsedda att användas vid köp av båtar m.m. Det har inte varit möjligt att få gehör för det förslaget i utskottet, men vi har en reservation till betänkandet som tar upp den frågan. Centern anser också att det är angeläget att ha ett katastrofskydd för den som ägnar sig åt fiske. På grund av vad som hänt i fråga om algblomning och andra miljökatastrofer har en hel del av fiskarnas inkomster försvunnit. Det borde finnas ett katastrofskydd som gör det möjligt att från samhällets sida hjälpa dem som drabbas i en sådan här situation. Detta skulle också lösa de problem som tas uppi en reservation om Hallandsfiskarnas bekymmer i detta sammanhang. Vi har alltså föreslagit att det skall satsas i dagsläget 5 milj.kr. till detta ändamål. Det finns några andra reservationer som jag skall nämna i förbifarten. Vi har en reservation om ökat stöd till biodlingen, som är en väsentlig del av möjligheterna för ett företag som vill satsa på landsbygden och landsbygdens utveckling. Samhället borde ha ansvar för att hjälpa till med detta. Vi har en reservation som gäller djurförsök och en större satsning på alternativ till djurförsök. Detta är oerhört viktigt. Det krävs ganska mycket innan man kan ersätta djurförsök med andra alternativ. Det krävs en större insats från samhällets sida för att man skall kunna komma fram till användbara och framför allt säkra resultat. Åsa Domeij tog här i debatten upp de krav som vi ställer på importerade livsmedel. Hon sade ungefär som så att detta är en fråga som miljöpartiet har drivit och att även centern och moderaterna nu börjar dela miljöpartiets uppfattning. Jag reagerade ganska starkt, eftersom centerpartiet i detta avseende har ställt krav här i riksdagen under ganska lång tid, långt innan miljöpartiet var med i sammanhanget. När man tar till sådana här påståenden och tror att man har påverkat en utveckling långt innan man var med i bilden, kommer jag osökt att tänka på sången om myran som så småningom trodde att hon var en älg. Fru talman! Jag vill med detta yrka bifall till de centerreservationer som finns i detta betänkande.
Fru talman! Jag vill beröra bidraget till skogsodling efter avverkning av lågproducerande bestånd, det s.k. 5:3-bidraget, som tagits upp här. Som jag sade i mitt tidigare inlägg finns det märkligt nog en majoritet i riksdagen för att avskaffa 5:3-bidraget. Bakom den majoriteten döljer sig grundläggande skillnader mellan partierna. Inom t.ex. centerpartiet ser man avskaffandet av detta bidrag som ett led i att avskaffa skogsvårdsavgifterna över huvud taget. Men kritiken mot 5:3-bidraget har, som Lennart Brunander tog upp i sitt inlägg, gällt att det kommit i konflikt med naturvården. Jag tycker att det är beklagligt att centerpartiet inte har kunnat ställa sig bakom den reservation som är gemensam för folkpartiet, vpk och miljöpartiet och där man separerar frågan om 5:3-bidraget från frågan om skogsvårdsavgifterna i övrigt med tanke på att just avskaffa själva begreppet 5:3-bidraget. Jag förstår inte varför det inte var möjligt för centerpartiet att i detta fall skilja sin naturvårdsambition från åsikten när det gäller skogsvårdsavgiften. I och för sig ställer jag mig lika undrande inför moderata samlingspartiet. Vi borde ha kunnat få en enighet kring den här reservationen, där vi föreslår att riksdagen skall tala om för regeringen att själva begreppet 5:3-bidraget skall tas bort, eftersom det har blivit så belastat och utsatt för så mycken berättigad kritik från naturvårdshåll.
Fru talman! Jag beklagar Lennart Brunanders dåliga hörsel. Jag sade faktiskt inte att centern först nu började intressera sig för den här frågan, utan jag sade att vi hade en debatt i höstas där vi tillsammans med vpk, centern och moderaterna drev kraven på importerade livsmedel. Sedan sade jag också att moderaterna nu har ändrat sig. Det var precis vad jag sade och ingenting annat. Jag tycker att Lennart Brunander, i stället för att angripa mig för saker som jag inte har sagt, borde ägna sig åt att försöka övertyga kompisarna inom moderaterna att hålla fast vid sitt beslut i höstas och att även övertyga folkpartiet bland de borgerliga om att de bör ändra sitt ställningstagande.
Fru talman! Jag vänder mig först till Annika Åhnberg. Varför ställer sig inte centern bakom den reservation som vpk, folkpartiet och miljöpartiet har avgett? Jo, helt enkelt därför att man inte har sammankopplat pengar och 5:3-bidraget. Vad man gör är att föreslå att 5:3-bidraget tas bort. Sedan vill man använda pengarna i alla fall till något som är snarlikt 5:3-bidraget. Det tycker vi i centern är litet dubbelbottnat. Dessutom kan vi inte på det här sättet avskaffa begreppet 5:3. 5:3 är en del av den skogsvårdslag vi har i dag. Det begreppet kommer därför att finnas även i fortsättningen; enligt den paragrafen är skogsägaren egentligen skyldig att göra någonting åt de lågproducerande bestånden. 5:3-begreppet kan vi alltså inte avskaffa på det här sättet — det finns i lagen. Vi kan avskaffa bidragen till 5:3-skogar, dvs. de bidrag som är till för att hjälpa till att göra någonting åt de skogarna, och det gör vi effektivt genom att ta bort pengarna. Men det gör vare sig folkpartiet eller vpk, eftersom de vill använda pengarna till någonting som ser ungefär likadant ut. Till Åsa Domeij vill jag bara säga att det är bra om vi är överens. Har jag missuppfattat Åsa Domeij är jag bara tacksam — det är ju roligare om vi kan slåss sida vid sida för någonting som är ganska viktigt.
Fru talman! Vi har inte i reservationen, och jag har inte heller i mitt inlägg, sagt att vi skulle avskaffa några paragrafer i lagen. Jag har inte heller sagt att vi skulle avskaffa 5:3-begreppet som beteckning för en viss typ av skog. Det är just det s.k. 5:3-bidraget som vi vill avskaffa, och det är fullt möjligt. Nu är det så, Lennart Brunander, att centerpartiet och moderaterna inte får någon majoritet för sina krav på att avveckla skogsvårdsavgifterna. Däremot hade vi tillsammans faktiskt kunnat åstadkomma en majoritet för att riksdagen skulle yttra sig för att begreppet 5:3-bidrag skall avskaffas. Jag kan fortfarande inte förstå varför man från centerpartiets och moderaternas sida inte kunde ha separerat de här båda frågorna och därmed möjliggjort enighet för att avskaffa begreppet 5:3-bidrag. Ni får ju ingen större kraft bakom ert krav på att avskaffa skogsvårdsavgifterna för att ni inte också ställer upp på den här reservationen! Det är två frågor som man mycket väl kan separera från varandra.
Fru talman! Vi kan naturligtvis diskutera varför den ena eller den andra inte ställer upp på våra förslag. Men det är klart att om man vill uppnå det måste man lägga upp förslagen på ett sådant sätt att alla kan ställa upp på dem. Det går inte att bara plocka isär förslagen och säga att man tar varje bit för sig — alltsammans hör ihop. Vi har en reservation som innebär att man på ett mycket effektivt sätt tar bort bidragen till 5:3-skogar, och den skulle i så fall alla kunna stödja.